Fru talman! Jessika Roswall har frågat mig vad jag och regeringen avser att göra för att upphandlingarna på Arbetsförmedlingen ska fungera bättre framöver. Arbetsförmedlingen ska se till att det finns insatser som rustar personer så att de kan etablera sig på arbetsmarknaden. Arbetsförmedlingen gör det bland annat genom att upphandla tjänster, till en kostnad av totalt ca 6,9 miljarder kronor år 2016. Det är ett grundläggande krav på en myndighet att den hanterar sin upphandling på ett effektivt och korrekt sätt. Upphandlingen av den tjänst som nu har uppmärksammats i medierna inleddes sju månader innan det nuvarande avtalet löper ut. Upphandlingen överprövades, och Arbetsförmedlingen har bedömt att det är osäkert om domstolshanteringen kommer att vara färdig i tid. Arbetsförmedlingen har därför ställt frågan till leverantörer om de kan tänka sig att anpassa anvisningstiden så att deltagare kan anvisas fram till och med att avtalet löper ut. Ingen tvingas att göra det, och avtalstiden förlängs inte. Av alla offentliga upphandlingar i Sverige överprövas omkring 8 procent till första instans, och det är avsevärt högre än i nästan samtliga övriga EU-länder. Av Arbetsförmedlingens upphandlingar har de senaste åren en så hög andel som 35 procent överprövats. Arbetsförmedlingen är en stor aktör, och många leverantörer är beroende av myndigheten som uppdragsgivare. Arbetsförmedlingen klarar sig dock väl och har under de senaste åren vunnit 94 procent av alla överprövningar. Att så många upphandlingar begärs överprövade innebär dock svårigheter, inte bara för upphandlande myndigheter och leverantörer; det riskerar också att leda till att individer får sämre samhällsservice än vad som annars hade varit fallet. Regeringen tillsatte i juni i år Utredningen om vissa förenklade upphandlingsregler, som bland annat fått i uppdrag att väga för och nackdelar med att införa regler om avgifter för att ansöka om överprövning och regler om processkostnadsansvar. Bakgrunden till detta är bland annat att samtliga nordiska grannländer och flertalet andra EU-medlemsstater har infört sådana regler. En självklar förutsättning är att regler om överprövning är utformade på ett sådant sätt att de tillgodoser kraven på rättssäkerhet. Regeringen har också vidtagit andra åtgärder på upphandlingsområdet, bland annat ny lagstiftning, den nationella upphandlingsstrategin och Upphandlingsmyndighetens stöd, som tillsammans ska underlätta inköpsarbetet för bland annat Arbetsförmedlingen. Arbetsmarknadsdepartementet följer frågan, och regeringen ser i dagsläget inget behov av att vidta åtgärder.

Fru talman! Först vill jag tacka arbetsmarknadsministern för svaret. Jag tänkte ta upp minst två perspektiv i denna debatt: dels bristerna i Arbetsförmedlingens förmåga att upphandla, dels den allvarliga situation som detta försätter människor i. Arbetsförmedlingens upphandlingar av arbetsmarknadsutbildningar är inte någon ny fråga - den har debatterats här i kammaren flera gånger och ännu fler gånger i medierna. Det har handlat såväl om effekterna av utbildningarna som om att upphandlingarna inte är på plats trots stora behov. Dessutom gäller det, precis som arbetsmarknadsministern anför, mycket pengar. Denna gång föranleddes min interpellation av arbetsmarknadsministerns svar till mig under frågestunden för ungefär en och en halv månad sedan. Då frågade jag ministern om upphandlingarna av arbetsmarknadsutbildningar, då det hade rapporterats om att de inte fungerade och att det släpade efter väldigt mycket. Svaret jag fick då var ganska tydligt. Arbetsmarknadsministern sa att "stora glapp i upphandlingarna nu i huvudsak verkar vara åtgärdade inom Arbetsförmedlingen". Men att döma av de artiklar som vi har kunnat läsa i medierna verkar problemen absolut inte vara lösta. Jag vill vara tydlig med att jag har full förståelse för att arbetsmarknadsministern inte tänker gå in på olika upphandlingar, men jag förstår inte vad arbetsmarknadsministern vid den frågestunden menade med att glapp i upphandlingarna var lösta. I svaret i dag hör vi ministern säga att myndigheters upphandlingar ska hanteras effektivt och korrekt. Detta håller jag verkligen med om, men det stämmer ju inte. Jag har i min interpellation lyft Grundläggande moduler, som är en av de utbildningar som Arbetsförmedlingen upphandlar. Grundläggande moduler är kurser som vänder sig till nyanlända - en utbildning som det finns stort behov av i dag, såklart. Och oavsett kommentarer om upphandlingen eller överklaganden är jag förvånad över arbetsmarknadsministerns svar, vid den tidigare frågestunden och här i dag. Man gör ingenting, och svaret är ett icke-svar. När det nu bara är två månader kvar tills den nya utbildningen ska vara igång tycker jag att Arbetsförmedlingens sätt att hantera denna upphandling förtjänar viss kritik. Jag tycker inte att det är tillräckligt att ingen tvingas att anpassa anvisningstiden, som ministern säger - nej, såklart inte. Men detta handlar om företag som levererar tjänster och som måste anpassa sig efter den verklighet de befinner sig i. Det känns helt enkelt inte seriöst. Jag tycker att det hade varit klädsamt om Arbetsförmedlingen haft lite bättre framförhållning. Det var den ena delen. Den andra delen som jag tänkte ta upp är det som arbetsmarknadsministern ofta lyfter: att vi är i stort behov av arbetskraft i dag. Vi är mitt uppe i en högkonjunktur, och vi har stora grupper människor som står långt från arbetsmarknaden. Det finns andra utbildningar man kan lyfta. Vi läser till exempel ganska ofta om lastbilschaufförer. I dag finns det 24 000 individer i arbetsmarknadsutbildningar och 75 000 individer bara i etableringen. Jag tror att det borde vara väldigt många fler i utbildning. Eller borde det inte vara det? Det är en fråga jag har. Vi läser gång på gång att arbetsmarknadsutbildningarna inte finns på plats och att upphandlingarna dröjer eller inte fungerar, och jag undrar vad arbetsmarknadsministern har för svar eller lösningar.

Fru talman! Jag ska också be att få tacka för interpellationen och svaret. Detta verkar vara en följetong här i kammaren; arbetsmarknadsministern och jag har debatterat det många gånger. Det har nu gått tre år med denna regering, och tyvärr har inte Arbetsförmedlingens resultat blivit bättre. Bristerna är stora och många. I sitt svar säger arbetsmarknadsministern att Arbetsförmedlingen ska se till att det finns insatser som rustar personer så att de kan etablera sig på arbetsmarknaden. Det är självklart att det borde vara så, och detta har ministern sagt vid ett flertal tillfällen. Ändå ser vi brister. Många av de upphandlingar som görs överklagas, som ministern säger i sitt svar. Man kan fråga sig varför. Det är för att upphandlingarna många gånger är ganska dåliga. Ändå påstår ministern att Arbetsförmedlingen har klarat sig bra och har vunnit fler än nio av tio överprövningar. Men det värsta är egentligen inte de upphandlingar som går till överprövning utan de brister och förseningar i själva underlagen som gör att det inte blir några upphandlingar i tid. Folk på Arbetsförmedlingen har slutat, och kompetensbristen har varit uppenbar vid ett flertal tillfällen. Det har rapporterats om stora brister hos Arbetsförmedlingen när det gäller upphandling av utbildningar, och det har gjorts länge. Yrkessvenska för nyanlända var till exempel helt underdimensionerad efter en upphandlingsmiss. En rad yrkesutbildningar lyckades man inte få fram i tid, vilket drabbade byggbranschen och hotell och restaurangnäringen, som hade stora behov av bland annat kockar. Det har också varit stora brister i de upphandlingar man har gjort, och jag har flera gånger ställt interpellationer till ministern om dessa brister. Jag fick bland annat till svar att det är självklart att myndigheten ska sköta sina upphandlingar på ett effektivt och korrekt sätt. "Så är det bara. Det är helt enkelt ett skall-krav på en myndighet", sa Ylva Johansson. Ändå står vi här igen och debatterar dessa brister. Sanningen är att det tyvärr inte har blivit bättre. Nyligen rådde det jättestor brist på fordonsmekaniker och yrkeschaufförer. Arbetsförmedlingen förlorade då i kammarrätten. Det har varit låg kvalitet. Det har inte bara överklagats, utan detta har skett för att det varit låg kvalitet och brister i själva upphandlingsunderlaget. Detta innebär också att det inte bara är de företag som ska leverera utbildningarna som drabbas och får säga upp personal. Det är oerhört trist och tragiskt för de människor som behöver utbildningarna för att kunna få ett jobb. Vi vet ju hur många människor som behöver dessa utbildningar för att kunna komma i arbete. Detta blir dåligt för hela samhället. I tidigare debatter i dag diskuterade vi arbetslösheten. Vi vet att det finns en stor grupp där arbetslösheten inte krymper utan växer - i en högkonjunktur. Att behöva göra om ett flertal upphandlingar som drar ut på tiden innebär ett jättestort arbete. Ministern måste se till att det finns kompetens och en organisation inom Arbetsförmedlingen som gör att vi kommer undan dessa långa och sega överklaganden och de brister som uppstår. Det interna arbetet hos Arbetsförmedlingen har stora brister, och där borde ministern lägga sitt krut. Det vore intressant att få ett svar på vad som har gjorts i frågan.
Fru talman! Det är viktiga frågor vi diskuterar. Det är helt centralt, precis som interpellanten Jessika Roswall säger här, att det finns bra utbildningar när de behövs för de arbetslösa på Arbetsförmedlingen. Regeringen satsar stort på reguljär utbildning, för vi ser att det är vad många behöver. Men arbetsmarknadsutbildningar har också en viktig plats i arbetsmarknadspolitiken. Jag håller inte med om att man kan säga att AF:s upphandlingar är dåliga eller att AF inte har förmåga att upphandla. Jag tycker inte att det går att dra den slutsatsen. Låt oss föra en seriös debatt. Det har funnits problem hos Arbetsförmedlingen, där man inte har inlett upphandlingsprocessen i tid. När ett avtal går ut har man inte i tid inlett processen för nästa, och då blir det ett glapp. Men det är min bedömning att detta är åtgärdat. Problemet med att säkerställa det hela och att hantera överprövningar kvarstår dock. Frågan har verkligen ingen enkel lösning, och det är inte heller någonting som Arbetsförmedlingen själv kan lösa. Av offentliga upphandlingar överprövas ungefär 8 procent. Av Arbetsförmedlingens upphandlingar överprövas 35 procent. Det är alltså en mycket stor andel. Dock är det inte alla. Arbetsförmedlingen kan aldrig i förväg veta om en viss upphandling kommer att överprövas eller inte. Det gör att det är nästan omöjligt att bedöma hur lång tid det kommer att ta innan man har ett lagakraftvunnet beslut om en upphandling. Av offentliga upphandlingar i allmänhet förlorar det offentliga 22 procent av de fall där de överprövas. Arbetsförmedlingen förlorar 6 procent av de fall som överprövas. Det är alltså i en mycket stor majoritet av Arbetsförmedlingens upphandlingar som man kommer fram till att Arbetsförmedlingen har gjort en riktig bedömning, trots att en stor andel av upphandlingarna överprövas. Men även om det är i 94 procent av fallen som Arbetsförmedlingen vinner i en överprövning kan man inte säkert veta det. Denna osäkerhet för såväl leverantörer som myndigheter och de arbetslösa ligger i att vi har denna möjlighet till överprövningar, som utnyttjas i mycket högre grad i Sverige än i de flesta andra jämförbara EU-länder. Det är det som är bakgrunden till att regeringen nu har tillsatt en utredning för att se över detta. Det här är ingen lätt fråga, för möjligheten att överpröva offentliga upphandlingar är såklart också viktig. Men samtidigt ser vi att detta leder till helt orimliga förhållanden, där det är omöjligt att bedöma hur lång tid en upphandling kommer att ta. Därmed blir det nästan omöjligt att hamna i ett läge där man har inlett processen i lagom tid för att ha den nya upphandlingen på plats när det gamla avtalet går ut. Detta är en fråga som inte bara gäller Arbetsförmedlingen utan offentlig upphandling i stort. Jag ser fram emot utredningens arbete, men jag inser också att det är ett grannlaga arbete och svåra avvägningar som utredningen ska göra.

Fru talman! Jag förstår nog nu vad arbetsmarknadsministern menar, men jag delar inte uppfattningen att glappet numera skulle vara åtgärdat. Jag tycker att det är tråkigt att det inte är så. Vi kan naturligtvis diskutera Arbetsförmedlingen upphandlingar och huruvida vi tycker att sättet de sköts på är bra eller dåligt. Statistik kan man vrida och vända hur som helst på. Men jag har lite svårt att förstå det här, för det som arbetsmarknadsministern lyfte fram i sitt första anförande var just att Upphandlingsmyndigheten ska ge stöd till Arbetsförmedlingen. Det kan man välja att tolka som att vi vet att de behöver det. Som Katarina Brännström har redogjort för finns det en hel del upphandlingar som de facto inte fungerar. Vi har flera exempel på detta, och jag lyfte fram ett här i dag. Det är som sagt inte första gången vi diskuterar vare sig arbetsmarknadsutbildning eller Arbetsförmedlingen, som nu återigen visar att den inte lyckas med sin uppgift. Jag tycker att det är anmärkningsvärt, och dessutom har jag hakat upp mig på orden "ett effektivt och korrekt sätt", som arbetsmarknadsministern nämnde. Jag tycker att detta är allvarligt, och man borde ta det mer seriöst. Det är känt sedan tidigare att vi moderater anser att man borde ta in andra, välfungerande, aktörer för matchning till utbildningar och se till att de som i dag kan göra detta arbete bättre får göra det. Kommunerna borde också kunna göra mer vad gäller arbetsförmedling för att kunna få människor att komma i jobb. Vi har inte berört Upphandlingsmyndigheten så mycket, men jag tycker såklart att det är bra att de ska hjälpa Arbetsförmedlingen. Jag har inga invändningar mot det. Men jag tycker att det ändå borde finnas lite mer av självrannsakan hos ministern när man ser att det är alltför många upphandlingar som har havererat. Det är bra att regeringen tillsätter en utredning för att förenkla upphandlingsreglerna. Det har vi inte heller talat om så mycket, men det gör inte det problem som vi har här och nu mindre. Jag tycker att det skulle ha varit intressant att föra en diskussion om Arbetsförmedlingens roll och att de inte klarar av sin uppgift vare sig när det gäller upphandlingar eller att se till att matchningen fungerar bättre.

Fru talman! Vi lyssnade just på arbetsmarknadsministern, som säger att AF:s upphandlingar inte är dåliga. Det blir ett konstigt uttryck när vi ser hur många överklaganden som sker och när vi ser hur många utbildningsplatser som antingen har gått helt till spillo eller har blivit försenade. Det går inte att hålla med när ministern säger det. Glappen är borta, säger ministern. Ja, det är möjligt att de har blivit något färre. Men borta är de inte. Det är överprövningarna som är problemet, menar ministern - som om det bara vore leverantörerna som är de krångliga och att det är de som bråkar med Arbetsförmedlingen! Varför är det 35 procent av just Arbetsförmedlingens upphandlingar som överprövas? Det finns förmodligen ett skäl till det. De som ska leverera tjänsterna upplever stora brister i själva upphandlingsunderlagen. Det är därför man överklagar. Detta skapar en osäkerhet och långa ledtider, och det leder till en dålig planering både hos Arbetsförmedlingen och hos leverantörerna. Hur ser organisationen hos Arbetsförmedlingen ut? Är ministern nöjd med hur Arbetsförmedlingen är organiserad? Jag undrar också: Har regeringen några idéer om ett annat sätt att lösa frågan om arbetsmarknadsutbildningar när inte Arbetsförmedlingen fungerar? Vi kan konstatera att den utredning som alliansregeringen påbörjade men som sedan kastades i papperskorgen av arbetsmarknadsministern skulle ha varit väldigt bra att ha för ett par år sedan. Då hade man fått en bra bild av vad som fungerade och inte fungerade hos Arbetsförmedlingen. Vi står här och konstaterar ytterligare en gång att Arbetsförmedlingen inte klarar sin uppgift. Den levererar varken jobb eller utbildningar till dem som så väl behöver det.

Fru talman! Jag skulle vilja börja där Katarina Brännström slutade, nämligen med att säga att det inte bara är leverantörerna som är krångliga när det sker överprövningar. Låt oss se historiskt på Arbetsförmedlingen och hur det har varit tidigare. De har själva erkänt att de har ett glapp i systemet. Ministern var inne på att det blir en kort tid. Arbetsförmedlingen hade helt enkelt glömt att avtalen går ut. Man hade inte koll på det, vilket gjorde att när avtalen skulle skrivas hade man väldigt kort om tid på sig för att ta in nya avtal. Sju månader har nämnts här i debatten, och det är en väldigt kort tid. Det behövs minst ett år om man ska göra en upphandling. Det allra bästa är dock att ha en upphandlingsprocess som börjar när man har slutit avtalen. Det innebär att man sluter avtalen och sedan följer upp längs vägen hur det går. Då vet man också vilka leverantörer som levererar på ett bra sätt och vilka leverantörer som levererar mindre bra. På så vis får man en god framförhållning. Man börjar processen och har den hela tiden igång, med återkoppling för att kunna ha nya avtal på plats när de gamla löper ut. Med det kan man också få färre överklaganden, det vill säga om man har en analys av duktiga leverantörer längs vägen och var man når goda resultat. Den analysen tar ju sin tid, och den bör därför pågå under tiden man har ett avtal på gång. Det som också brukar krångla inom upphandling är att man har en upphandlare som gör den. Den personen är dock proffs på att göra upphandlingar, det vill säga själva inköpsunderlaget, medan man ju måste koppla detta till dem som kan det som behövs - sfi-lärare och så vidare. Det är väldigt viktigt att de personer som är proffs på sina yrken blir inblandade och delaktiga i processen att ta fram ett bra underlag. Så sker inte överallt i det här landet utan långt ifrån, ska vi nog säga. Det som också är viktigt är att personen som är upphandlare, som vi har resonerat, knyts till ledningsgrupperna. Det är nämligen ett strategiskt verktyg för att hamna rätt. Jag vill som sista punkt lägga till att det är väldigt många som inte har råd att förlora och som nu står på kö för att få göra det de måste göra för att kunna komma in i samhället. Det är mer än olyckligt, kan man väl säga. Jag och ministern har debatterat kockarna tidigare, och de nämndes här igen. Det gäller även dem från fordonstekniska. Det finns alltså mycket att göra, och jag hoppas verkligen att Arbetsförmedlingen är på tårna.
Fru talman! Låt mig vara tydlig: Jag tror och bedömer att Arbetsförmedlingens upphandlingar ytterligare kan förbättras. Av det faktum att 35 procent av upphandlingarna överklagas kan man dock inte dra slutsatsen att Arbetsförmedlingen gör dåliga upphandlingar. Man kan inte heller säga att de gör bra upphandlingar, men det är inte grund för att säga att det är dåliga upphandlingar. Att många upphandlingar överprövas beror, i alla fall enligt min tolkning, inte på att leverantörerna är krångliga. Det är i stället ett tecken på att det är en stor och viktig del av deras marknad som Arbetsförmedlingen upphandlar. Arbetsförmedlingen är en mycket stor aktör; den upphandlar för 7 miljarder per år, varav 4 miljarder är kompletterande aktörer, alltså privata utförare av arbetsförmedlingstjänster. Det är klart att detta är en väldigt viktig marknad för dem, och det är klart att många av det skälet kanske väljer att låta överpröva upphandlingen. Att Arbetsförmedlingen bara förlorar i 6 procent av fallen, vilket är en mycket mindre andel än för andra myndigheter, är kanske inte ett bevis för men åtminstone en tydlig indikator på att Arbetsförmedlingen faktiskt ofta - i alla fall enligt domstolens prövning - har gjort rätt bedömning. Men problemet att det är en svårbedömd tidsutdräkt för denna typ av överprövningar kvarstår. Kommer det att bli överprövat eller inte, och hur lång tid kommer i så fall en överprövning att ta? Det är en mycket svår fråga. Till Ann-Charlotte Hammar Johnsson vill jag säga att det har funnits ett glapp. Det har gjorts missar ifrån Arbetsförmedlingens sida. När det gäller glappet och att man inte har inlett processerna i tid är det min bedömning att detta i alla fall i huvudsak är åtgärdat. Problemen med att det är svårbedömda tidsutdräkter beroende på överklaganden kvarstår dock, och det är inte en fråga som Arbetsförmedlingen själv kan hantera. Det är i stället en större fråga som gäller offentliga upphandlingar i stort och som regeringen bör ta ansvar för. Det har vi också gjort i och med den nya utredningen, som har att överväga om andra insatser behöver göras. Jag fick frågan av Katarina Brännström om det finns andra sätt än upphandlingar att hantera arbetsmarknadsutbildningar. Ja, det kan det finnas, och det är därför det finns ett tilläggsuppdrag till Arbetsmarknadsutredningen att titta på detta. Det betyder i så fall att man kanske skulle samarbeta med kommuner eller bedriva det i egen regi - eller på något annat sätt. Men jag tycker att det är värt att titta på andra sätt än upphandling, eftersom vi - även när Arbetsförmedlingen justerar för sina misstag när det gäller glapp - fortfarande har återkommande problem med att hantera upphandlingar på ett för de arbetslösa, för Arbetsförmedlingen och för leverantörerna godtagbart och bra sätt. Parallellt med detta utreder vi också om man behöver göra begränsningar i möjligheten att överklaga.

Fru talman! Nu fick vi lite mer nyanserade svar, tycker jag. Jag håller med arbetsmarknadsministern om att det inte är statistiken i sig som avgör huruvida upphandlingsenheten på Arbetsförmedlingen är bra eller dålig, men faktum är att vi fortfarande har stora glapp, att det fortfarande tar lång tid och att det fortfarande saknas många arbetsmarknadsutbildningar på plats. Jag tycker dessutom att det senaste, som jag har lyft fram i interpellationen, visar att man inte har hanterat detta seriöst. Jag tackar för att vi ändå har den här debatten och diskussionen. Det jag inte har fått så mycket svar på - diskussionen och debatten tog kanske en annan vändning - gäller detta att vi har arbetskraftsbrist i Sverige, i hela landet. Jag lyfte fram exemplet lastbilschaufförer. Det finns alltså många argument för att den här typen av verksamhet måste fungera. Jag tycker inte heller att jag fick svar på frågan huruvida ministern är nöjd med antalet inskrivna i arbetsmarknadsutbildningar. Jag sa att det var 24 000 i etableringen. Är det någonting som borde bli bättre? Det hade jag gärna fått ett svar på. Arbetsmarknadsministern nyanserade som sagt sitt svar på frågan hur hon ser på Arbetsförmedlingens upphandling, men det låter ändå som att Ylva Johansson är nöjd med Arbetsförmedlingen. Jag vill påpeka att jag och Moderaterna tycker, vilket är känt, att det är dags att Arbetsförmedlingen ses över. Det är dags att avskaffa Arbetsförmedlingen och ersätta den med en mindre, vassare aktör som faktiskt klarar av sina uppgifter. Är arbetsmarknadsministern nöjd med Arbetsförmedlingen? Jag tackar för debatten.

Fru talman! Om Arbetsförmedlingen har kommit i kapp - om vi säger att glappet är slutet - blir det ju extra viktigt att nu vara med under de pågående avtalen, så att man är ute i god tid. Det är nämligen också ett sätt att förekomma en överprövning, att vara ute i väldigt god tid med det man ska göra. Då hinner nämligen överprövningen ha sin tid under tiden man har avtalet. I detta ligger också domstolarna, som vi inte har varit inne på här. Vilka tider har de? Vilka möjligheter finns det att förändra något där? Gör de detta på ett effektivt sätt? Till sist vill jag ställa en annan fråga. Utredningen angående hur det ser ut i Sverige och att vi har extra många överprövningar här jämfört med andra länder pågår, och den ska vara klar nästa år. Det finns tankar som jag har sett i skriftliga frågesvar från Ardalan Shekarabi, som kommer att komma till kammaren senare. Statsrådet tar där upp att det finns ett signalvärde i att eventuellt införa sådana avgifter, och jag skulle vilja veta hur arbetsmarknadsministern ser på det.

Fru talman! Jag tackar för debatten. Jag är säker på att vi kommer att återkomma till frågan. När det gäller arbetsmarknadsutbildningar kan man väl säga två saker. Det finns mycket starka skäl och argument för att vi behöver satsa rejält på arbetsmarknadsutbildningar i det arbetsmarknadsläge vi har just nu, med stora brister på många yrkesutbildade personer. Om jag är rätt underrättad vill Moderaterna skära ned på arbetsmarknadsutbildningarna, och det vore kanske fel signal i det här läget. Det räcker dock inte att ha arbetsmarknadsutbildningar, utan de måste fungera bättre än de gör i dag. Jag ser betydande utmaningar. Jag ser problemet i att arbetsmarknadsutbildningarna ibland konkurrerar med kommunal yrkesvux, där yrkesvux ju ibland ger samma utbildning som den som finns inom arbetsmarknadsutbildningen. Det kan vara ett problem när det blir konkurrens däremellan och när det ena ger betyg och det andra inte gör det. Jag ser betydande utmaningar när det gäller övergångar till arbete. Antalet och andelen personer som går från arbetsmarknadsutbildning till arbete har ökat, men det är fortfarande på en väsentligt lägre nivå än vad som gällde tidigare, när den tidigare regeringen ändrade regelverket. Jag ser också betydande utmaningar när det gäller snabbheten. Till skillnad från reguljära utbildningar borde arbetsmarknadsutbildningar kunna vara mer flexibla, komma till stånd snabbare och ta hänsyn till regionala kompetensbrister i större utsträckning än vad som i dag är fallet. Jag är säker på att vi kommer att behöva återkomma till dessa frågor framöver.